STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerDet pågår ett internt arbete inom Näringsdepartementet med att ta fram en strategi för flygets framtida roll i transportsystemet. Jag kan inte i dagsläget kommentera detta arbete vidare.

Herr talman! Jag vill tacka ministern för det utförliga och målande svaret på interpellationen. Samtidigt vill jag rikta en hälsning till alla som följer debatten från läktaren och som tålmodigt följt oss denna sena kväll.Innan valet 2014 lyfte en enig flygbransch fram behovet av en samlad flygstrategi i Sverige. Alliansregeringen svarade positivt på det önskemålet. Det gjorde också Socialdemokraterna, före valet.Svensk flygtrafik bidrar årligen med ca 53 miljarder kronor till Sveriges bnp och 80 000 arbetstillfällen. Sverige är ett vidsträckt och handelsberoende land i Europas utkant. Flyg är nödvändigt för att knyta ihop alla delar av Sverige. Men flyget är också nödvändigt för att knyta ihop Sverige med andra delar av världen.Flygbranschen lyfte, före valet, fram de behov de såg för att Sverige skulle kunna stå starkt i den globala konkurrensen på flygets område. Alla deras förslag handlade om hur man skulle stärka svenskt flyg, det vill säga vilka förbättringar politiken kunde vara med och bidra till.Före valet 2014 lovade Socialdemokraterna att aldrig vara med om att införa en nationell flygskatt, och de skulle aldrig diskutera en nedläggning av Bromma flygplats. Det är två löften av flera som Socialdemokraterna svek efter valet. En dag som denna när Socialdemokraterna till och med pratar om att överge överskottsmålet är det möjligen små löftesbrott i sammanhanget.Icke desto mindre svarar ministern mig kort att flygets framtida roll i transportsystemet just nu bereds internt på Näringsdepartementet. Det kan man i normalfallet ha stor respekt för och invänta det som kommer ut av departementets beredningsarbete. Men eftersom Socialdemokraterna, före valet, sa en massa saker om flyget som de har övergett efter valet finns det ett visst intresse för oss som inte ingår i regeringen att få veta ungefär vad de diskuterar när det gäller det här området.Jag vill ställa frågor till ministern. Finns det någon försämring på flygets område som hon inte kan tänka sig? Frågan är möjligen ställd på rätt sätt i det här läget. Finns det någon försämring som ministern inte kan tänka sig att genomföra för flyget, eller är allt uppe på bordet?Jag undrar också om ministern tänker att regeringens flygstrategi ska innehålla något positivt för flyget. Finns det någonting som regeringen vill göra för att hjälpa flyget i den globala konkurrensen så att svenskt flyg har en stark ställning också i en alltmer konkurrensutsatt miljö?
Herr talman! Det är spännande att ta fram en strategi. Det innebär att man under resans gång har kontakter med branschföreträdare, intressenter och organisationer som berörs eller har intresse av frågan. Därmed är det ganska svårt att på förhand tala om vad en strategi kommer att innehålla. Själva poängen med att ta fram en strategi är att belysa vilka områden man behöver förändra och vilken syn branschen och miljörörelsen har. Man ska även titta på hur olika transportslag ska samverka i ett sammanhållet system där avgifter och ekonomiska incitament samverkar för att i framtiden bidra till ett hållbart transportsystem i samhället.Det är det som är avsikten med flygstrategin. Flygskatten ligger naturligtvis inte inom denna strategi. Eftersom det är en skattefråga bereds den på Finansdepartementet, och där finns ännu inga direktiv framtagna för en utredning om flygskatt. I ett inledningsskede tycker jag att det är ganska rimligt att vara öppen för inspel från alla som är intresserade av den här frågan.

Det arbetet ser jag fram emot att följa. Jag ser gärna att fler deltar i de diskussionerna.
Herr talman! Som jag sade har jag respekt för att ministern inte i detalj exakt kan redogöra för vad flygstrategin ska innehålla. Men rimligen bör man ha någon form av ingångsvärden när man säger sig vara positiv till en flygstrategi. Jag var intresserad av att höra vad man har för funderingar. Ministern lyfte mest fram olika typer av frågeställningar som var och en för sig givetvis är väldigt intressanta och nödvändiga att behandla i en flygstrategi, men hon gjorde inte några ställningstaganden som på något sätt skulle vara positiva för svensk flygbransch.Jag kan inte påstå att jag är nöjd. Jag ställde två frågor till ministern. Den första frågan var: Finns det någon typ av försämringar som hon inte kan tänka sig att genomföra? Jag får inget svar på den frågan. Möjligen kan jag tolka in att man är öppen för precis allting när det gäller att försämra för svenskt flyg.Jag tycker att det är positivt att ministern är öppen för inspel. Jag och hennes partikolleger Suzanne Svensson och Rickard anordnade ett seminarium tillsammans med Svenskt flyg där flygbranschens olika intressenter ingår. Svenskt flyg skickade med ett ganska tydligt budskap - ministern var inte där, men vi ska se till att hon får en inbjudan nästa gång - om att det mest dumma man kunde göra politiskt var att införa en flygskatt. Det skulle på alla sätt och vis försämra för svenskt flygs möjligheter att bidra till en positiv miljöutveckling, till att man går över till miljöbränslen och till att man kan hävda sig i den globala konkurrensen. Så det var ett tydligt medskick.Kallar man sig samarbetsregering, vilket den här regeringen gör, skulle man kunna ha en mer öppen attityd än att säga att ärendet bereds på Näringsdepartementet. Det är ju en rätt så stor och viktig fråga, och då borde man ha mer ingångar än så, tycker jag.I medierna i dag kan vi följa vad som har hänt. Detta är en pressad bransch. Norwegian tänker vidta ganska kraftfulla åtgärder. I morgon är allt inrikesflyg i Sverige, Danmark och Norge inställt. SAS har haft en hel del utmaningar. Ministern kommenterade tidigare att detta är ett område där det till viss del förekommer osjyst konkurrens. Det är många utmaningar, och svaren från ministern om hur man ska möta dessa utmaningar är väldigt få.Jag ser fram emot ett politiskt samtal för att se om vi kan hitta gemensamma lösningar för att komma till rätta med utmaningarna. Branschen har en hel del tankar om vad svenskt flyg behöver, men det som man allra minst behöver är en flygskatt. Den skulle leda till precis det motsatta, det vill säga se till att flyget inte går över till miljöbränslen. Det skulle göra att man inte får några marginaler i en redan pressad bransch. Det är väl det tydligaste inspelet.
Herr talman! Kontakterna med branschen pågår ju i arbetet med att ta fram en strategi. Jag tycker inte att det är så förvånande att en bransch motsätter sig en ökad kostnad för just den branschen. Det brukar nästan vara en ryggmärgsreflex. Oavsett vilken bransch och vilket transportslag man tittar på bör det självklart vara ett antal åtgärder som på något sätt leder fram till en önskad utveckling. Vilka dessa åtgärder är när det gäller flygbranschen avser jag att återkomma till.Jag kan dock säga att jag har tagit och kommer att fortsätta att ta initiativ för att medverka till sjysta konkurrensvillkor. Den här branschen plågas just nu av framför allt en stor osäkerhet när det gäller vilka konkurrenter som man har att handskas med och vilka affärsmodeller och liknande som de använder sig av. Konkurrensvillkoren är inte riktigt sjysta i den här branschen, och de är på väg att kraftigt försämras. Det är något som jag har tittat på, kommer att följa noggrant och på olika sätt försöka att påverka. Det beskedet kan jag ge redan i den här interpellationsdebatten.I sitt första inlägg nämnde Edward Riedl att vi överger överskottsmålet. Det gör vi inte. Däremot justerar vi nivån och säger att det ska råda balans över en konjunkturcykel. Jag kan bara konstatera att under de år som Edward Riedls partivänner satt i regeringen övergavs överskottsmålet, inte muntligt men i praktiken. Resultatet av det ser vi i form av stora budgetunderskott trots att vi befinner oss i ett normalkonjunkturläge. Det kommer alltså att krävas ganska mycket för att komma tillbaka till ett nollresultat över en konjunkturcykel.

Herr talman! Det är extra roligt när vi får krydda vår debatt om flyget med lite finanspolitik. Jag har bara följt den mediala rapporteringen i dag, och jag kan inte tolka det på annat sätt än att man avser att överge överskottsmålet. Åtta år med alliansregering har ju inneburit att Sverige är ett av västvärldens minst skuldsatta länder. Det är den utgångspunkten som finansministern tar när hon säger att hon nu är redo att överge överskottsmålet. Sverige har så välskött ekonomi och så låg skuldsättning att det nu är dags att börja spendera igen.Låt oss återgå till flygdebatten. Statsrådet säger att det handlar om att få en önskvärd utveckling. Ja, det är jättebra med en önskvärd utveckling. Frågan är bara vad en önskvärd utveckling innebär. Det konkretiseras inte. Frågan är: Tycker man att flyget är bra eller inte? Vilken typ av åtgärder avser man att vidta inom ramen för luftfartsstrategin?Jag ställde två frågor till ministern, och jag har inte fått något svar. Den första frågan är: Finns det någon försämring för flyget som ministern inte kan tänka sig, eller är allt uppe på bordet? Kan man genomföra vilka försämringar som helst?
Herr talman! Svaret på den första frågan är ja, det finns försämringar som jag inte kan tänka mig. Svaret på den andra frågan är ja, vi har för avsikt att komma med en strategi som innebär positiva förändringar. Men målsättningen är naturligtvis att åstadkomma hållbara transporter i framtiden. Det är omodernt och irrelevant att titta på varje transportslag för sig och utforma en strategi för att flyget ska utvecklas och få bättre konkurrensvillkor, en strategi för att lastbilarna ska få bättre konkurrensvillkor och en strategi för att något annat transportslag ska få bättre konkurrensvillkor.Vi behöver tänka i system.

Därför vore det dumt att enbart titta på flyget och fråga sig vad flyget behöver specifikt. Det är inte flygets behov som är styrande.